Herr talman! Jörgen Warborn har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att omställningsarbetet ska ske på ett tryggt och snabbt sätt. Jag vill inleda med att påpeka att det ännu inte fattats något beslut om att stänga några reaktorer. Ett sådant beslut fattas av Ringhals styrelse och kräver enighet mellan delägarna. Däremot har Vattenfall, som är den största av delägarna i Ringhals, meddelat att företagets inriktning är att tidigarelägga stängningen av två av de fyra reaktorerna. Om det som Vattenfall nu meddelat i förlängningen leder till varsel och uppsägningar är det Arbetsförmedlingens uppgift att stödja det nödvändiga omställningsarbetet. Arbetsförmedlingen har goda förutsättningar och erfarenhet av att agera utifrån större varsel. Bland annat har man särskilda rutiner för att aktivera sin varselorganisation. I ett första läge handlar det oftast om att kartlägga och informera dem som berörs. Myndigheten har också tillgång till olika insatser för att underlätta för de personer som drabbas av uppsägning. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen samverkar med andra aktörer, till exempel trygghetsorganisationerna.

Herr talman! Min halländske kollega Jörgen Warborn gör en lysande beskrivning av situationen i Varberg och för Ringhals. När Alliansen var i regeringsställning planerade Vattenfall för nybyggnation av reaktorer. Med vänsterregeringen beslutar Vattenfall att lägga ned reaktorer, vilket påverkar jobben, tillväxten och industrin i Varberg, övriga Halland och Sverige, vilket Jörgen Warborn belyste. De som följt interpellationsdebatterna tidigare här i kammaren kan se att det verkar finnas en röd tråd. Regeringen verkar inte göra någonting när det varslas och när det ska ske omställningar. Däremot går man fram med skattehöjningar och skattesmällar på olika områden. Det har bland annat påverkat den här regeringens ambition att avveckla kärnkraften bakvägen genom till exempel höjd effektskatt. Detta riskerar jobb i Varberg och den framtida energiförsörjningen i Sverige. Det är beklagligt, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Herr talman! Den här diskussionen rymmer två aspekter. Den ena gäller energiförsörjningen i Sverige. Vattenfalls styrelse har meddelat att den för sin del tänker inleda en process i syfte att stänga två reaktorer vid Ringhals. Det är inte särskilt förvånande. Marknadspriserna har varit låga under en längre tid och förväntas fortsätta att vara låga. Det är ganska naturligt att man i det läget tittar på att fasa ut de produktionsenheter som är dyrast, vilket oftast är de äldsta. Det är ett marknadsmässigt beslut, och det är inte särskilt förvånande. Det är naturligtvis viktigt att vi kan ha en framförhållning när det gäller energiförsörjningen i Sverige. Det är bland annat därför vi har en energikommission för långsiktiga överenskommelser för en säker och billig energiförsörjning för Sverige. Det är också därför vi föreslår en ambitionshöjning när det gäller elcertifikatssystemen och att den strategiska effektreserven förlängs. Det är viktigt för att vi ska klara energiförsörjningen och elförsörjningen i Sverige. Det andra perspektivet gäller arbetsmarknaden. Jörgen Warborn beskriver väl den viktiga roll som Ringhals har för arbetsmarknaden i Varberg. Det är en mycket stor arbetsgivare och en mycket viktig aktör för många andra kringliggande verksamheter. Det är väldigt många jobb som berörs om beslutet om att stänga två reaktorer blir verklighet. Det måste man ta på stort allvar. Det är självklart att människor oroar sig som är anställda och är beroende av reaktorerna för sina jobb. De är naturligtvis oroliga för sin framtid. Hur kommer det att bli? Kommer jag att bli varslad? Kommer mitt företag att förlora en viktig kund? Kommer jag i förlängningen att bli uppsagd? Det är naturligtvis en oro som människor har. Det är inte särskilt konstigt. Däremot kan jag inte riktigt förstå att Jörgen Warborn tycker att regeringen och jag ska göra någonting särskilt för arbetsmarknaden i Varberg i ett läge där ännu ingen är varslad eller uppsagd. Jag har väldigt goda förhoppningar att människor även om det blir varsel och uppsägningar i Varberg kommer att kunna hitta nya arbeten. Det grundar jag på att Halland är det län i Sverige som har näst lägst arbetslöshet. Det är också det län i Sverige som har en väldigt bred sammansättning av jobben och inte minst en bred privat tjänstesektor och också ett bra geografiskt läge. Förutsättningarna för att kunna skapa nya jobb och hitta nya jobb till dem som eventuellt blir varslade eller eventuellt blir uppsagda bedömer jag som goda. Vi har också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen som självklart är den myndighet som i samarbete med trygghetsorganisationerna, som gör ett väldigt viktigt arbete, är regeringens förlängda arm för att kunna vidta åtgärder när det krävs och det kommer stora varsel på en ort. Arbetsförmedlingen är väl rustad som jag, och också Arbetsförmedlingen, bedömer det. Det är alltid bekymmersamt för individer som drabbas av oro när de inte vet hur framtiden kommer att se ut. Men jag känner mig trygg i att det finns goda förutsättningar även om det blir varsel och uppsägningar i Varberg och att vi från statens sida kan hjälpa människor att hitta nya jobb.

Herr talman! Här lyfts många viktiga perspektiv upp i debatten. Det handlar om de anställda på Ringhals, näringslivet i Varberg och Halland, energiförsörjningen och Stora Enso som en elintensiv industri, och även arbetsmarknadsministern talar om olika perspektiv. Tänk om Ylva Johansson och vänsterregeringen kunde ta perspektivet att se möjligheten till fler nya jobb när det gäller kärnkraften och kärnkraftverk! Förra året exporterade vi i Sverige 15,6 terawattimmar. Det motsvarade ungefär 11,5 procent av Sveriges totala produktion. Det mesta exporterades till länder i närheten, till Finland och Danmark. Den utfasning av kärnkraften som beslutet skulle innebära - det är inte fattat ännu - betyder att vi på lång sikt inte kan hjälpa våra grannländer. Man skulle kunna lägga in ytterligare ett perspektiv i dag som går utanför debatten men som är nog så viktigt, nämligen säkerhetsperspektivet. Man kan titta på det säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i kopplat till EU:s energiförbrukning. Det skulle vara helt galet - ursäkta, herr talman, för ordvalet - att fasa ut svensk kärnkraft. Vår överproduktion av el skulle då inte gå till att hjälpa våra grannländer. De skulle få importera gas och smutsig kolkraft som dessutom inte alls är klimatsmart. Regeringen borde börja lyssna på forskare och kritiker. Senast i dag står det i DN om detta.
Herr talman! Energipolitiken är mycket viktig för jobben. Företagen behöver stabila och förutsägbara villkor för att säkerställa en trygg och säker försörjning av el till ett konkurrenskraftigt pris. Därför är det bra om man kan komma till breda politiska överenskommelser när det gäller energiförsörjningen i Sverige. Det är bra för vårt näringsliv, och det är bra för vår tillväxt. Därför har vi höga förhoppningar om den energikommission som vi nu har tillsatt, där det är viktigt att vi kan hitta breda lösningar. Det är bra för jobben i Sverige. Jag lyssnar till Jörgen Warborn. Med energipolitiken är det så att ett lågt elpris å ena sidan gör det svårare att nå lönsamhet i produktionen av el. Det är förmodligen ett av skälen till Vattenfalls styrelses beslut att stänga två av de äldsta reaktorerna. Ett högt elpris leder å andra sidan till stora problem för den elintensiva industrin, till exempel Stora Enso, som Jörgen Warborn också beskriver. Energipolitikens syfte är dock inte i första hand jobben i kärnkraftverken. Det handlar om jobben och energiförsörjningen i hela landet; det är det som måste vara riktlinjen. Det är också viktigt att se att regeringens arbetsmarknadspolitik bejakar omställning. Det kommer alltid att finnas företag som av olika skäl ändrar sin verksamhet, lägger ned eller flyttar. Andra startar, och nya kommer till. Denna förändring på arbetsmarknaden är i grunden sund, även om det alltid är jobbigt för den individ som drabbas av att den egna arbetsgivaren kanske måste varsla eller säga upp personal. Men i grunden är det bra för svenskt arbetsliv och för vår konkurrenskraft att vi är duktiga på omställning och bejakar omställning även när det är jobbigt för individen. Detta är ett av skälen till att regeringen nu prioriterar att ha en trygg omställningsförsäkring för den som blir arbetslös för att man ska klara av också i individperspektiv en period när man söker ett nytt jobb. Det är viktigt att vi har en trygg energiförsörjning. Det är en högt prioriterad fråga för regeringen. När det handlar om vilka producenter som ska finnas, vilka som klarar sig och vilka som är konkurrenskraftiga är det inte alltid de gamla som ska vara kvar. Ibland kan man tvingas till andra beslut. Detta är ett beslut som Vattenfalls styrelse har aviserat, men som Ringhals styrelse ännu inte har fattat. Vi vet alltså inte ännu hur det kommer att bli. Regeringens arbete och ansvar är också att underlätta för människor, individerna, att ställa om och för företagen att hitta rätt kompetens. Där är arbetsmarknadspolitiken ett viktigt verktyg. Jag känner mig trygg i att Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken har förutsättningar att hjälpa människor som eventuellt blir arbetslösa efter ett eventuellt beslut om att stänga två reaktorer i Ringhals.

Herr talman! Den gamla regeringen styrde Arbetsförmedlingen med detaljreglering. Man var tvungen att gå till Regeringskansliet för att påverka arbetsmarknadspolitiken ute på den lokala nivån där man inte hade frihet att kunna anpassa sig till arbetsgivarnas behov. Jag var själv och träffade Arbetsförmedlingen i Trollhättan, där man hade varslen från Saab. De sa att de var så pass bakbundna av regeringens hårda reglering av Arbetsförmedlingen att de inte kunde möta arbetsgivarnas behov med mindre än att de fick ett särskilt uppdrag eller ett särskilt projekt. Detta ändrar vi nu. Nu finns det möjlighet för Arbetsförmedlingen att möta arbetsgivarnas behov direkt, utan att passera via Regeringskansliet och få en särskild tillåtelse. Nu finns det möjlighet för Arbetsförmedlingen att möta den som blir varslad redan innan man är uppsagd och hjälpa till ett nytt jobb. Det är det som är uppgiften. Regeringen tar ansvar för en trygg energiförsörjning. Regeringen tar ansvar för att den som förlorar jobbet och blir uppsagd - om det blir så - får hjälp att hitta ett nytt jobb, oftast även innan man har gått ut i arbetslöshet.